Herr talman! Till Lennart Brunander vill jag säga att vi lär få tillfälle att diskutera miljöpåverkan på skogen. Vi har numera en regering som driver dessa frågor kraftfullt. Vi får alltså tillfälle att i denna kammare diskutera dessa frågor. Det är bra att man avverkar och röjer, säger Lennart Brunander. Ändå kräver han en översyn av skogsvårdslagen. Visserligen fick vi höra att centern egentligen inte ställer upp på moderaternas förslag. Kanske är det bara litet Jag vill ställa en konkret fråga till Lennart Brunander: På vilket sätt skall 15 maj 1987 reglerna när det gäller naturvården skärpas i skogsvårdslagen? Detta krävs i reservationen. Står inte centern och Lennart Brunander bakom det här kravet? Jag är intresserad av att få ett konkret svar på min fråga. Lennart Brunander undvek att ta upp nödropet från Härjedalen. Jag skulle naturligtvis kunna plåga Lennart Brunander med ytterligare ett citat från nödropet i Härjedalen. Jag skulle kunna återge vad ordföranden i centerns kommunorganisation i Härjedalen har sagt. Han talar om vilken nytta dessa bidrag har gjort. Han säger att han inte alls tycker att det är fel att man solidariskt ställer upp för att rätta till situationen i fråga om de skogar som har en historisk bakgrund — den beskriver han också — av skövling o. d. Han avslutar för resten med en uppmaning till både Nils G. Åsling och Stina Eliasson att rösta rätt här. Han kommer att bevaka detta, och han kommer att bevaka hur Lennart Brunander ställer sig. Vi har ett besked till människorna i Härjedalen från socialdemokraternas sida: Ni kan lita på att vi skall göra vad vi kan för att bl.a. på det här sättet ge bidrag till sysselsättning uppe i Härjedalen. Sven Eric Lorentzon säger att skogsvårdslagen inte ger möjligheter till mångbruk. Ja, men vi har ju båda suttit i skogsstyrelsen ett antal år. Menar Sven Eric Lorentzon att skogsvårdsorganisationen, där vi har ett visst ansvar för både skogsvårdslagen och de uttalanden som riksdagen gör, inte tillämpar skogsvårdslagen utifrån principen om mångsyftesbruk? Jag vill nog mena att man gör det.
Herr talman! För att börja med Härjedalen: Jan Fransson säger att Jan Fransson och socialdemokraterna skall ställa upp för Härjedalen. Ja, det gör ni — men på det sättet att ni tar pengar från skogsägarna i övriga landet och sedan skall placera dem i Härjedalen och för resten också på andra ställen. Men merparten av pengarna går ju, som Jan Fransson sade, till norra Sverige. Det är fråga om ett regionalpolitiskt stöd. Men det är inte så att vi lämnar de här människorna därhän. Som jag sade i min tidigare replik anser vi att man skall använda regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska pengar till detta. Det är fullt möjligt att göra så. Och om Jan Fransson och socialdemokraterna vill ställa upp för dessa människor kan ni alltså göra det. Jan Fransson sade att vi i dag har en regering som är aktiv när det gäller att stoppa miljöförstöringen och skydda skogen. Jag framhöll i mitt första inlägg att vad som gjorde mig mest chockad på konferensen i Göteborg var hur litet man ifrån regeringens sida var villig att göra i det här sammanhanget och i hur stor utsträckning man hade anammat de resonemang som bilindustrin och storindustrin för. Det var i princip ordagrant den argumentation som man fört fram från det hållet som nu fördes fram från regeringen. Jan Fransson ville veta hur reglerna när det gäller naturvårdsintressena skulle skärpas i den nya skogsvårdslagen, eftersom det stod så i reservationen, som han sade. Men det står inte riktigt så i reservationen, utan det står att naturvårdsfrågorna bör beaktas, vilket är fullt riktigt. De frågorna skall 43 definitivt inte få en sämre ställning, men detta innebär inte med nödvändighet att vi måste få fler och svårare restriktioner. Men de områden där vi har svag skog, dvs. fjällnära områden och områden av liknande typ, samt de områden där vi har värdefulla marker behöver bevaras, och det skall vi göra. Däremot behöver vi kanske inte ha så väldigt stora områden, utan det viktiga är att vi har en allmän skogsvård som tar hänsyn till naturvården. Här är den nya synen på trädskogsblandning med ett ökat lövinslag positiv. Skogsägarna har i allmänhet visat att man sköter det hela på ett bra sätt, och det tror jag att man kan göra i fortsättningen också.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Jan Fransson om naturvården. I svaret till Brunander hänvisades bara till att socialdemokraterna kraftfullt driver dessa frågeställningar. Min fråga gällde något just den kraftfullheten. Jag frågade: Hur tänker socialdemokraterna klara de skyddsobjekt som finns och som det är nödvändigt att skydda?
Herr talman! Lennart Brunander säger beträffande 5:3-bidraget att man tar pengar från andra skogsägare och använder dem i regionalpolitiskt syfte. Då vill jag återigen citera och hänvisa till centerns ordförande i kommunorganisationen i Härjedalen, och jag ställer helt upp bakom vad han säger. Han säger i Östersunds-Posten: ”Man kan då fråga sig om en näringsgren som skogsbruket med egna medel skall bedriva regionalpolitik. Ja, jag tror faktiskt att vi kan ställa det kravet. Vi skall komma ihåg att förädlingen av vår skogsråvara sker ute vid kusten, vid skogsägarnas egna industrier såväl som storskogsbrukets. Vi har fått utgöra råvarubas för kustindustrin och i mycket liten omfattning fått deltaga i förädlingen av råvaran. Det kan inte, mot bakgrund av detta förhållande, vara för mycket begärt att vi får hjälp med att återskapa de skogar som genom årtionden fått utstå ett stort exploateringstryck. Kapitalströmmen behöver ju inte alltid gå mot kusten och mot söder.” Jag har förstått att Norrland inte existerar i Lennart Brunanders sinnevärd.

Herr talman! Jag skall under några minuter kommentera det avsnitt i betänkandet som tar upp de fjällnära skogarna och de reservationer som är fogade till detta avsnitt. Det är nu drygt två år sedan vi här i riksdagen drog upp riktlinjer för de fjällnära skogarnas utnyttjande. Det vi då stadgade om en stor återhållsamhet med skogsbruket i dessa områden har nu börjat få genomslag ute i det praktiska skogsbruket. Det gäller dels den markanvändningsplanering som riksdagsbeslutet initierade, dels avverkningar och skogsvårdsarbeten samt vad som hör ihop med detta, t.ex. vägbyggnad. Med hänsyn till den eftersläpning som vi måste räkna med när det gäller en så betydande omställning har vi fått synliga och påtagliga förändringar först under senare tid. Vi kan dock i statistiken avläsa en påtagligt minskad hyggesstorlek och hur t.ex. hyggesplöjningen, som varit en av de mest omstridda åtgärderna, har begränsats till endast något tiotal objekt i varje län. Ändring i stödförordningarna är även det en åtgärd som har medverkat till att styra in skogsbruket mot ökad återhållsamhet. De stora arealer urskog och lavbärande skog i storleksordningen 600 000 700 000 hektar som i en överenskommelse mellan naturvårdsverket och domänverket fått ett permanent skydd har nu till stor del avgränsats i detalj och lagts ut i terrängen. Stora utbildningsansatser görs också för att föra ut praktisk erfarenhet och forskningsresultat om föryngring i svåra lägen. Detta är av stor vikt, bl.a. för att göra skogsvårdsstyrelsernas personal än bättre rustad att möta de krav som ställs från olika håll på deras grannlaga arbete. I reservationer i det nu aktuella betänkandet har förordats att det skall fastställas en naturvårdsgräns och att bidrag till skogsbilvägar inte skall utgå när det gäller skog ovanför den nuvarande skogsodlingsgränsen. Dessa krav och andra krav som framförts i den allmänna debatten, bl.a. om förbud mot vägbyggnad och t.o.m. totalt avverkningsförbud, har väckt en betydande oro för sysselsättning och utkomstmöjligheter i de berörda kommunerna. Särskilt bland de privata markägarna och för allmänningsskogarna har sådana krav uppfattats som ett hot mot ett skogsbruk som i dessa trakter utövats under generationer. Det sägs visserligen i reservationerna att förbud mot avverkningar ovanför en naturvårdsgräns skall gälla storskaligt skogsbruk. Men vad är då det? Tillhör skogsbilvägarna det storskaliga skogsbruket? Vilka begränsningar avser man att lägga på enskilda, som t.ex. föredrar att sälja i form av rotposter? Skall också olika former av samverkan i skogsbruket — allmänningar av olika slag och samverkansområden — omfattas av restriktionerna? Detta är frågor som måste ställas i detta sammanhang. Mot kravet på en naturvårdsgräns vill vi för vår del vidhålla den inriktning som vi — för övrigt i mycket stor enighet — valde i riksdagsbeslutet 1985: en markanvändningsplanering där alla olika intressen kan vägas samman. En försöksverksamhet med markanvändningsplanering har pågått i de berörda länen. Vid en konferens för några dagar sedan redovisades erfarenheterna från denna försöksverksamhet, och man enades om det fortsatta arbetet. Planeringen skall nu fullföljas så skyndsamt som möjligt i hela det fjällnära området. I Jämtlands län beräknas arbetet kunna vara klart redan under 1988. Det är ytterst viktigt att arbetet med markanvändningsplaneringen får gå vidare. Planeringsresultatet kommer att ge en god vägledning för dem som skall utöva sina näringar i en gemensam markanvändning och även för de myndigheter som skall svara för bevarandeintressen och tillståndsgivning för skogsbruk och i andra sammanhang. På en punkt har utskottet med tillstyrkande av en s-motion funnit att vi bör flytta fram positionerna. Det gäller obligatorisk prövning av all vägbyggnad inom hela det svårföryngrade området, alltså en betydligt större areal än det fjällnära området. Utskottet förordar Här att även väg som byggs utan statsbidrag skall prövas enligt de villkor som gäller i stödförordningen för statsbidrag till vägar. Detta bör ses som en markering av att det i vägbyggnadssammanhang är väsentligt att iaktta skärpt naturvårdshänsyn över ett stort område med mycket skiftande biologiska förhållanden. Men det finns även anledning att påpeka att en stark anknytning av restriktioner till statsbidrag kan snedvrida utvecklingen och ge olika förutsättningar för olika markägarkategorier. Statsbidrag kan i många fall bli en värdefull stimulans när det gäller att få till stånd åtgärder, t.ex. just vägdragningar, som är till fördel för både naturvården och skogsbruket liksom även för rennäringen och för fritidsfolket. En privat väg kan ju stängas av när markägaren bestämmer. Detta kan inte ske på samma sätt när det är fråga om en väg som är byggd med statsbidrag. Till Lars Ernestam, som tidigare diskuterade skogsbilvägar med Jan Jennehag, vill jag säga att jag så långt jag har kunnat följa upp frågan om de omdiskuterade skogsbilvägarna har funnit att det är de vägar som inte har fogats in i en övergripande vägplan som har väckt de största protesterna. Även i detta sammanhang vill vi framhålla att ett varsamt och uthålligt skogsbruk i en samordnad markanvändning — vilket måste vara det övergripande målet — inte gynnas bäst av någon strikt dragen gräns, utan det gäller att finna goda samverkanslösningar över hela detta stora område. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i här berörda delar av betänkandet och avslag på reservationerna 21, 22 och 34.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt Martin Segerstedts ovilja mot att få till stånd en naturvårdsgräns. Med en sådan skulle man kunna lösa många av de problem som finns. Martin Segerstedt ställde också frågan: Vad är ett småskaligt skogsbruk? Det är inte så lätt att rakt upp och ned svara på den frågan. Men man har ju under alla tider bedrivit skogsbruk, och man har hittills kunnat göra det utan att förstöra den natur som finns i skogen. Ett sådant skogsbruk bör man naturligtvis också fortsättningsvis kunna bedriva. Det är egentligen svaret på Martin Segerstedts fråga. Jag delar emellertid Martin Segerstedts uppfattning när det gäller skogsbilvägarna. Det sade jag redan i mitt inledande anförande. Men man bör inte bygga sådana vägar uppe i områden där man sätter ett frågetecken för om man över huvud taget skall hugga. Man bör först och främst göra en avvägning av frågan om det verkligen finns ett behov av en väg innan man lämnar tillstånd till avverkning, så att inte vägen i sig skapar ett behov av och gör det nödvändigt att hugga. Martin Segerstedt sade också att vi var överens 1985 och att det då inte diskuterades någon naturvårdsgräns. Men vi förde faktiskt en diskussion om en sådan även då. Det råder inte något motsatsförhållande här, utan vårt krav är egentligen bara en uppföljning av det beslut vi fattade då.
Herr talman! Jag vill bara tala om för Lennart Brunander att skogsvårdsla 15 maj 1987 gen faktiskt är formulerad så att det krävs tillstånd även för att hugga i väglinjen. Avverkningstillståndet måste alltså vara klart innan vägen får dras. Därför är det inte någon skillnad mellan avverkning i väglinjen och den avverkning som sker efteråt. Men en betydligt intressantare fråga är Lennart Brunanders syn på hur ett skogsbruk skall bedrivas. Skall vi uppfatta honom så att vi skall gå tillbaka till den typ av skogsbruk som vi hade tidigare? Vi vet ju vad ett sådant skogsbruk betydde för de människor som arbetade i skogen. De hade långa avstånd till sin arbetsplats och kunde inte nå hemmet efter arbetsdagens slut. Lennart Brunander har en helt verklighetsfrämmande syn på detta. Allt modernt skogsbruk kräver faktiskt att det finns framkomstmöjligheter i skogen. Det gäller även för det område vi nu diskuterar.
Herr talman! Naturligtvis har det skett förändringar i det sätt på vilket vi bedriver skogsbruket. Men de grundläggande ekologiska och biologiska förutsättningarna har ju inte ändrats i och med detta. Det är mot den bakgrunden jag menar att vi måste ta samma hänsyn till naturvårdsintressena nu som man gjorde då. Men det är alldeles klart att vi använder andra metoder och andra redskap, och vi har ju faktiskt vägar som leder närmare fram till skogsbruket än dem man hade på den tiden. Visst finns det en skillnad, men vi måste ta samma naturvårdshänsyn. Jan Fransson togi den tidigare debatten mellan honom och mig upp frågan om naturvårdshänsynen och annat. Även Martin Segerstedt borde tänka på den frågan i det här sammanhanget.
Herr talman! Det är ju just vad vi gör nu. Vi ser hur man i samband med markanvändningsplaneringen på område efter område tar fram naturvårdsinriktade skogsbruksplaner som verkligen inrymmer det ståndortsanpassade skogsbruk som vi nu skall bedriva. Här vill jag komma in på frågan om naturvårdsgräns och markanvändningsplanering. Markanvändningsplaneringen tar ett betydligt vidare grepp över ämnet än vad en strikt dragen gräns skulle göra. Därför har markanvändningsplaneringen mera anknytning till naturvårdshänsynen än man skulle kunna åstadkomma genom att dra en gräns och ovanför den gränsen tillämpa vissa restriktioner, medan man i övrigt lämnade området fritt. Enligt vår mening bör naturvårdshänsyn tas över ett större område. Det uttalar vi också i anslutning till att vi tillstyrker den motion som väckts i frågan.

Herr talman! Skogsvårdslagen och en översyn av denna har diskuterats. Givetvis skall lagen ha sin utgångspunkt i skogen som en naturresurs. Vpk menar att detta kan komma till uttryck i skogsvårdslagens första paragraf. I denna portalparagraf kan vi framhålla att skogen är en mångsidig resurs, där hänsyn till bevarandet av arter och ekosystem och människors behov av 47 rekreation är lika viktig som ekonomiska aspekter. Detta kan vi mycket väl göra utan att gå in på en översyn av lagen som sådan. Detta yrkande har vpk framfört tidigare. Jag upprepar det och yrkar bifall till vpk:s reservation nr 19. Lennart Brunander berörde i sitt anförande hotet mot skogen, särskilt luftföroreningarna. Jag instämmer i det han sade. Inför hotet mot den biologiska mångfalden kan vi inte undandra oss ansvaret för bevarandet av miljöer som får en alltmer krympande andel i vår värld. Den metod som vi använder i vårt land är att tillämpa en industriell syn på skogen: skogen är en råvara, och vi har rätt att utnyttja dess resurser. Vi ser på skogen, marken och jorden över huvud taget som någonting som vi skall förvalta efter bästa förmåga. I detta ingår att vi skall skörda under den tid vi har tillfälle att göra det. Men den resurs skogen utgör är också någonting som vi har till låns och som vi skall föra vidare till framtida generationer. Vi har lånat denna resurs, och vi måste lämna tillbaka lånet i ett skick som gör att våra möjligheter att överleva inte minskar. 5:3-bidraget har diskuterats mycket utifrån frågan vad som händer med möjligheterna att bevara lövdominerade skogar. I vår reservation 23 begär vi åtgärder framför allt i södra Sverige för att bevara lövdominerade skogar och att man skall gynna inblandning av främst björk i granoch tallskogar. I det stycket yrkar jag alltså bifall till vpk:s reservation nr 28. Skogsgödsling, markberedning, främmande trädslag är också hot mot vår skogsmiljö. Den kemikalisering som ägt rum i stora delar av jordbruksområdet men även i andra delar av vår omgivning har funnit sin väg även till skogen. Det finns risk för att skogsbrukets beroende av kemikalier kan leda till samma situation som den jordbruket har hamnat i. Kemikalierna är ett skadligt och onödigt tillskott, som vi inte vill acceptera i ett skogsbruk som bygger på ekologisk balans. Vi har också förslag om begränsningar av kalhyggen. Kalhyggenas storlek har bestämts av produktionsmetodernas möjligheter att effektivt arbeta, maskinutrustningens utformning o. d. Vi vill ha ett förslag om begränsningar av kalhyggen. I fråga om främmande trädslag i vår flora, typ pinus contorta, vill vi ha en plan för största tillåtna areal. I det stycket yrkar jag bifall till vår reservation nr 30. Vi har tidigare i olika sammanhang varit inne på frågan om byggandet av skogsvägar, och jag vill nu instämma i vad Martin Segerstedt nyss sade. Vi skall naturligtvis inte bygga vägar bara för att det är trevligt att ha vägar, utan det är först sedan ett avverkningsprogram har fastställts som vägen skall komma till. De krav som samhället ställer på utförandet av vägar för att samhällets bidrag skall utgå anser vi skall gälla över huvud taget. Samma regler skall alltså gälla för skogsbilvägarnas utförande oberoende av om de byggs med bidrag eller inte. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer 19, 28, 30 och 33. Kammaren övergick till att debattera avsnittet fiske.

Herr talman! Under p. E 7 i bilaga 11 till budgetpropositionen föreslår regeringen att lån till fiskerinäringen skall utgå med 35 milj.kr. Regeringen beräknar därvid 25 milj.kr. till fiskerilån och 10 milj.kr. till fiskberedningslån. Beloppen kan jämkas mellan de båda ändamålen efter beslut av regeringen. I anledning av motioner från moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna lägger utskottet fram ett förslag till riksdagen om en höjning av beloppet för fiskerilån med 15 milj.kr. Det innebär att den totala låneramen för fiskerilån höjs till 50 milj.kr. Självklart är jag till freds med och glad över att det finns en majoritet i riksdagen som känner till det behov som finns och är beredd att förstärka låneramen. Vi minns från fjolårets proposition att regeringen föreslog att man skulle ta bort de förmåner som ges licensierade fiskare genom fiskerilån, men att det även då fanns en majoritet i riksdagen som inte accepterade detta. Beloppet 25 milj.kr. har stått stilla sedan 1978, trots att kostnaderna ökat kraftigt och priserna på båtar stigit. Ökningen av lånebeloppet var därför inte enbart välkommen utan också befogad. Jag konstaterar att det nu finns ett intresse på sydkusten att förnya fiskeflottan. Denna utveckling kommer säkert att påskyndas efter årets svåra isvinter, då endast de största och kraftigaste fartygen kunnat bedriva fiske. Det var den tredje mycket svåra isvintern i rad, och den svenska fiskeflottan har haft nästan dubbelt så många dagar stillaliggande på grund av ishinder under den senaste treårsperioden som under de tre åren närmast före. Reservanterna säger i sin reservation nr 36 att förslaget är väl avvägt. Man kunde lika gärna ha sagt att det kan räcka åt er. Man anger också som skäl det ansträngda ekonomiska läget. Jag tror att fiskerilån är väl satsade pengar. De ger sysselsättning, och pengarna betalas tillbaka. Det är förmånliga villkor, och det behövs. Ett livskraftigt svenskt fiske och en fiskeflotta i god kondition skapar liv och verksamhet vid kust och i skärgård, och det skapar trevnad för alla er som utnyttjar kust och skärgård för rekreation. Därför är inte anslaget väl avvägt, och jag yrkar avslag på reservation nr 36 och i övrigt bifall till de reservationer där moderaterna finns med. Det kunde, herr talman, finnas mycket mer att säga om problem, behov och annat inom svenskt fiske, men på grund av den framskridna tiden och närheten till pingst, som ju är hänryckningens tid, sparar jag det till en annan gång.

Herr talman! Fisket är en viktig naturresursnäring. Det spelar en stor roll för en viktig del av vårt näringsintag, och det har också betydelse för sysselsättningen. Det bidrar till bosättning och befolkning i perifera delar av vårt territorium och utgör en icke oväsentlig del av territoriebevakningen. Yrkesfiskare kan man dock inte bli enbart genom att vara intresserad av hav och fisk. Liksom inom de allra flesta andra yrkesområden — även där verksamheten bedrivs i form av småföretagsamhet — är utbildning och särskilt inriktad yrkesutbildning viktig. Behovet av kursverksamhet för yrkesfiskarna är dokumenterat stort. Myndigheterna ställer ökade krav på skeppare och maskinister, samtidigt som fiskarna måste delta i säkerhetskurser av olika slag som brandskyddsutbildning och livbåtsutbildning. Behovet av ekonomikurser är också stort. Med de oregelbundna arbetstider fiskarna ofta har finns det för dem inte samma möjligheter som för andra yrkeskategorier att följa den undervisning som anordnas av kommuner och studieförbund. Den utbildning som tillhandahålls av fiskeristyrelsen kan däremot på ett bra sätt anpassas både till yrkesfiskarnas arbetstider och till behovet av specialinriktade ämnen. Anslaget för detta behöver förstärkas. Att vi här har att göra med ett konkret behov visas inte minst av vad fiskeristyrelsen uppgivit om låg investeringsbenägenhet hos vissa yrkesfiskekategorier. Folkpartiet anser därför att anslaget för detta ändamål behöver förstärkas, och vi har för vår del anvisat 300 000 kr. mer än vad som föreslås i propositionen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation 35. Herr talman! Det är viktigt att seriöst pröva behoven inom fiskenäringen. När det gäller fiskerilånen kan man fråga sig om regeringen gjort någon prövning över huvud taget. Den regering som senast funderade kring dessa lån lade fram sin budgetproposition i januari 1978. Sedan budgetåret 1978/79 är nämligen, som Jens Eriksson påpekade, fiskerilånens storlek helt oförändrad, och lånen har inte räckt till. Bl. a. Kerstin Gellerman, Kenth Skårvik och Leif Olsson från folkpartiet har föreslagit att fiskerilånen skall ökas med 15 milj.kr. När nu utskottet ställer sig bakom denna uppräkning visar det, anser jag, en tro på att en ny generation fiskare skall kunna etablera sig på rimliga villkor. Men socialdemokraterna väljer att gå ut på tvärs. Det är nämligen så, herr talman, att dessa lån i huvudsak används för inköp och förnyelse av fiskeflottan. Vid generationsskiften i småföretag, som det här är fråga om, accentueras behovet av investeringar i båtar och tyngre utrustning. Äldre båtar skall överlåtas på yngre fiskare. Men dessa yngre fiskare har högre krav på sig på effektivitet och räntabilitet. Om vi skall få några yrkesfiskare kvar i verksamhet måste vi därför vara beredda att stödja dessa krav på högre effektivitet också i fiskerinäringen. Det innebär alltså behov av relativt tunga investeringar. De fördelaktiga fiskerilånen kan därför fungera som startbidrag för en ny generation fiskare, som inte har möjlighet att till fulla marknadsmässiga kostnader uppta lån till en verksamhet som trots allt i vårt samhälle betraktas som lågavkastande. Bristen på lånemedel, genom att anslaget varit oförändrat sedan slutet av 1970-talet, har medfört ett ogynnsamt läge för särskilt yngre fiskare. De enda som inte har förstått detta är socialdemokraterna. Är detta rent av ett sätt att bakvägen i praktiken införa ett etableringsstopp för fiskare? Ja, det måste man fråga sig. Jag vill därför, herr talman, instämma i yrkandet om bifall till utskottets hemställan i denna del. Så ytterligare ett område. Till ett heltäckande fiskepolitiskt program hör självfallet också fiskevård. Regeringen tycks ha förbisett ett viktigt faktum, nämligen att införandet av det fria handredskapsfisket medfört svårigheter att upprätthålla fungerande fiskevårdsområden. Det har lett till att fiskevården blivit eftersatt. Regeringen ger det ena slaget efter det andra på fiskeristyrelsens fingrar, vill jag påstå, och biträder inte fiskeristyrelsens förslag att anslaget till fiskevård bör tillföras 8,5 milj.kr. i budget. Folkpartiet anser att försämringen av fiskevården nu inte kan få fortsätta längre, utan vi har föreslagit att anslaget ökas med 700 000 kr. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 37.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 16, som vi nu behandlar, upptas på s. 39-44 utskottets behandling av fisket i budgetpropositionen, bil. 11, och dithörande motioner. Till betänkandet har också bifogats tre reservationer avseende detta avsnitt, och jag skall närmast bemöta och kommentera dessa. Jag vill, herr talman, återkomma här i kammaren när prisregleringen på fisk skall debatteras och kommer då att ge en allmän översikt av fisket i Sverige. I reservation 35 hemställer representanterna från folkpartiet att anslaget för yrkesutbildning av yrkesfiskare höjs med 300 000 kr. Enligt uppgift från fiskeristyrelsen är det hos denna avsatt 450 000 kr. för utbildning av yrkesfiskare. Denna utbildning är i första hand avsedd att vara en kompletterande utbildning av yrkesfiskare såsom behörighetskurser, viss sjösäkerhetsutbildning osv., men pengar från detta konto används också för utbildning av och inom fritidsfisket. Därutöver sker en yrkesutbildning i fisket av ungdomar på gymnasienivå på sex olika platser i Sverige, men detta finansieras som bekant med andra medel. Därför anser jag att en höjning av nuvarande anslag med 65 90 inte kan anses tillräckligt motiverad, och därför yrkar jag avslag på reservationen. I reservation 36 har vi socialdemokrater i utskottet reserverat oss mot de borgerliga partiernas och vpk:s majoritetsbeslut att höja anslaget till lån till fiskerinäringen med 15 milj.kr. till 50 milj.kr. Målet för fiskeripolitiken fastställdes 1978. Utöver att fiskerinäringen skulle få en både ekonomisk och social standard som är jämförbar med den som erbjuds inom andra näringar och erbjuda trygghet i arbetet, fastslogs att hänsyn skulle tas till behovet av sysselsättning, främst i kustoch skärgårdsområden, där fisket har stor regionalpolitisk betydelse. De angivna målen skulle uppnås bl.a. genom ett nytt system för prisreglering på fisk, licensiering av yrkesfisket samt utökat stöd till fiskets rationalisering i form av lån, lånegarantier och statsbidrag. Syftet med den nya fiskepolitiken var att få en effektivare fiskenäring och därmed en förnyelse av fiskeflottan. De fiskerilån som lämnas i dag är mycket fördelaktiga för fiskerinäringen. Det är inte bara lån med mycket låg ränta — två tredjedelar av diskontot —, utan en del är direkta bidrag. Hur har då utvecklingen av fiskerinäringen blivit efter 1978? Många fiskare har utnyttjat lånen.

Västkustfisket är dominerande. Fiskeriverksamheten på ostoch sydkusten är betydligt blygsammare. Det är västkustfisket som toppar fördelningen vid utnyttjandet av fiskerilånen i både antal och kronor. Om nu riksdagen skulle följa utskottets förslag att höja anslaget med nära 50 96, kommer detta också med största sannolikhet att innebära att slagsidan blir ännu större. Att Jens Eriksson är förespråkare för denna snedfördelning har jag viss förståelse för, men att representanter för de andra partierna följer efter är förvånansvärt. Jag tror att det först måste till en attitydförändring hos fiskare på ostoch sydkusten. Det måste bli en satsning och en tro på framtiden för fisket hos fiskare på ostoch sydkusten. Denna förändring sker inte enbart med pengar, utan först måste fiskarnas inställning förändras. Herr talman! Min uppfattning är att de medel som är upptagna i propositionen är väl avvägda i den situation vi har i dag, då budgeten är ansträngd och många andra saker får ställas åt sidan. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 36. I folkpartiets reservation 37 vill man höja bidraget till fiskevård med 700 000 kr. utöver regeringens förslag. Det är viktigt att nämna att det utöver reservationsanslaget 5 819 000 kr. för fiskevård också i anslaget för kalkning av sjöar — alltså försurningsanslaget — i miljöoch energidepartementets budget finns avsatt 2,7 milj.kr. just till utsättning av fisk och fiskevårdande åtgärder. Totalt är därför anslaget för fiskevård 8,5 milj.kr., och även detta anser jag är väl avvägt. Därför, herr talman, yrkar jag avslag även på reservation 37 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker Kaj Larssons beskrivning haltar ganska mycket. Visst är fiskerilånen fördelaktiga, och visst utgör en del bidrag till nyanskaffning av båtar, men om det inte var så skulle vi säkert ha haft det mycket sämre i dag. När Kaj Larsson sedan redovisar att det har utgått 1 240 fiskerilån, bevisar han ju bara att man har fått dela de små beloppen i så många delar att lånen har legat så lågt att de behöver höjas. Han talar också om att fisket har slagsida och att det har fått tyngdpunkten på västkusten. Men så har det alltid varit, i alla tider. Man uppmuntrar inte till framtidstro genom återhållsamhet och genom att pruta ned på olika områden. Här behövs verkliga insatser, om man skall komma någonstans. Det gör man inte med socialdemokraternas fiskeripolitik.

Herr talman! I det svenska näringslivet finns det ingen annan näring som har så fördelaktiga lån som fiskerinäringen. Jag nämnde i mitt anförande att räntan är två tredjedelar av diskontot. Jag har ingenting emot utan vill givetvis tvärtom arbeta för att fiskerinä — Prot. 1986/87:124 ringen går framåt, Jens Eriksson, men det som är oroande är fördelningenav 15 maj 1987 lånen. Tittar man närmare på den, ser man att 40 96 av fiskerilånen tillfaller västkusten och 60 96 det övriga landet. Rättare sagt: 40 9 tillfaller O-län. Det är också intressant att de lån som inte har beviljats till hälften faller på O-län. Med andra ord: Om man skulle få ett större anslag så kommer det mera pengar till O-län, och följaktligen blir klyftan än större i yrkesfisket i Sverige.
Herr talman! Det är inte så underligt om 40 96 av lånen går till västkusten, eftersom 50 26 av fiskarna finns på västkusten, och en mycket större andel av den effektiva fiskeflottan. Då är det egentligen en liten fördelning. Man kan ju inte bevilja lån till människor som inte vill låna och inte vill utveckla sig. Jag sade i mitt anförande att det nu förefaller finnas en ny vilja, åtminstone på sydkusten, att skaffa nya båtar, och därför behövs det utökade medel. Jag tycker Kaj Larssons påståenden rimmar illa med verkligheten. De visar bara att västkusten inte alls har någon särskilt stor andel av fiskerilånen, men jag ser gärna en mycket bättre utveckling på ostkusten än vad som finns i dag.
Herr talman! Det är riktigt att en förändring kanske kommer att ske på sydkusten, men ännu är tiden inte mogen. Jag sade i mitt anförande att en attitydförändring måste till, och det tar litet tid att ändra inställningen hos fiskarna på sydoch ostkusten. När den tidpunkten kommer tycker jag vi kan ta uppen diskussion om högre anslag, men i dag är tiden som sagt inte mogen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att något kommentera frågan om lån till fiskerinäringen, eftersom vi i riksdagens revisorer håller på att utreda den frågan. Regeringen har alltså föreslagit att anslaget till lån till fiskerinäringen för budgetåret 1987/88 skall vara 35 milj.kr. Till min stora förvåning får jag läsa i betänkandet att det finns en majoritet för att öka anslaget med 15 milj.kr. Oppositionen finner motiveringen för höjning av anslaget övertygande. Men, herr talman, det gör inte jag, och inte heller riksdagens revisorer. Vi har låtit utreda lån och bidrag som administreras av fiskeristyrelsen, i Förstudie 10. Villkoren för att få fiskerilån och fiskberedningslån följer förordningen om statligt stöd till yrkesfisket m.m., vars regler på olika punkter kan diskuteras. Bl. a. är räntevillkoren för fiskerilån och fiskberedningslån olika men mycket förmånliga för låntagarna. Vidare finns det för närvarande ingen klar bild av fiskebranschens, särskilt fiskberedningsindustrins, ekonomiska läge. En sådan bild är en nödvändig bakgrund till en diskussion om fortsatt statligt stöd till fiskberedningsbranschen och vilka villkor som därvid bör gälla. Herr talman! Syftet med den granskning som riksdagens revisorer gjort är 53 att undersöka om administrationen av de aktuella stöden är effektiv samt att bedöma utvecklingstendenserna inom viss del av fiskerinäringen och om villkoren för stöden är anpassade till denna utveckling. Även om de statliga kostnaderna kan anses begränsade, har en granskning av stödet betydelse för fortsatta beslut om villkoren för stöd på detta område. Vad som har framkommit i förstudien talar för att vi vid revisionen skall fullfölja granskningen, och detta beslutades enhälligt av riksdagens revisorer. Det är därför mycket anmärkningsvärt att en majoritet av oppositionspartierna nu har föreslagit en ökning av detta anslag med ytterligare 15 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen 36 och förutsätter att riksdagens revisorers ledamöter röstar med den.

Herr talman! Jag känner till att det pågår en utredning, Anita Johansson, för jag har själv varit med och resonerat om fiskerilånen. Vad som kommer fram av utredningen återstår att se, men jag hoppas verkligen att det blir positivt för fisket. Såvitt jag vet är fiskerilånen i dag otillräckliga. Man får bara låna en liten andel och inte för båtar som är äldre än 30 år. Under tiden som revisorerna utreder — och troligen kommer fram till att behovet av lån är större — anser jag liksom en majoritet av riksdagen att det är befogat att öka anslaget till dessa lån. Det ena utesluter inte det andra. I den förstudie som riksdagsrevisorerna har gett ut står det att granskningen skall avgränsas till att avse administrationen av stödet och tillämpningen av förordningen om statligt stöd till yrkesfisket. Detta hindrar inte att fiskerilånen under tiden förbättras.

Herr talman! Kaj Larsson har talat om att höjningen av anslaget till fiskerilån är tokig, därför att det går för mycket pengar till västkusten. Motivet är väl i första hand en viss avundsjuka hos Kaj Larsson — jag tyckte inte att han förde fram några egentliga motiv. Utskottet har i detta betänkande enhälligt sagt att man är bekymrad över att investeringslusten på Norrlandskusten har varit för liten. Enligt Kaj Larsson är den för liten också på sydoch ostkusten. Skall det bli möjligt att öka investeringarna där behövs det mera pengar, och det enda rimliga sättet att skapa den möjligheten är att utöva en viss påverkan. Anita Johansson har sagt att lånen är alldeles för förmånliga för att få användas på samma sätt i fortsättningen. Den diskussionen förekom också förra året, och då föreslog regeringen att lånen inte skulle vara så förmånliga. Men riksdagsmajoriteten ansåg att de inte skulle ändras, eftersom det fanns motiv för att fisket skulle kunna få förmånliga lån. Detta är inget hugskott från oppositionen, utan vi har länge ställt krav på att anslaget till fiskerilån skulle öka. Eftersom anslaget har legat på samma nivå så länge representerar det ett betydligt mindre belopp än när det infördes. Fiskeflottan behöver successivt förnyas — behoven är stora. Det är därför glädjande att en majoritet i riksdagen nu har ställt sig bakom våra krav = Prot. 1986/87:124 i detta avseende. 15 maj 1987 Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i detta sammanhang. Fisk iske

Herr talman! Det betänkande vi nu skall behandla berör en hel del viktiga frågor, och det innehåller bl.a. två betydelsefulla tillkännagivanden till regeringen. Det ena gäller specialistkompetens i den integrerade primärvården, det andra gäller läkemedelsmissbruk. Jag vill börja med att nämna de moderata reservationer som är fogade vid betänkandet och yrkar bifall till dem. Det gäller reservationerna 3, 6 och 8. I en av reservationerna yrkar vi på en minskning av statsbidraget till sjukvårdshuvudmännen. Vi har nämligen den principiella uppfattningen att den som har ansvaret för verksamheten också skall stå för kostnaderna. I detta fall ser vi det som naturligt att det sker en förändring av kostnadsansvaret mellan landstingen och staten. Vi tar också upp frågan om invandrarkvinnornas rätt att välja kvinnlig gynekolog. Det är en utomordentligt viktig fråga för många invandrarkvinnor. Det är också en utomordentligt känslig fråga för dem utifrån den speciella tradition som många av dessa kvinnor har när det gäller familjerelationer, relationen kvinna-man osv. Vi tycker därför att det finns anledning att klart markera från riksdagens sida att invandrarkvinnorna skall ha möjlighet att välja kvinnlig gynekolog i de fall de behöver söka läkare. Jag beklagar att vi är ensamma om den reservationen. En annan reservation gäller äldres tandhälsa och deras möjlighet att få en riktig vård hos tandläkare. Även den reservationen är vi ensamma om. Vi vet att tandhälsan hos många äldre, som vårdas inom långvården eller inom ramen för annan institutionell äldreomsorg, är låg och att de äldre lider av detta förhållande. Det finns därför anledning att mer aktivt försöka få till stånd en förbättring på detta område. Tandstatusen kan faktiskt påverka hela hälsotillståndet för en gammal människa. Betänkandets huvudfråga gäller möjligheten att få kontakt med specialistkompetens inom den integrerade primärvården. Utskottsmajoriteten vill ge regeringen till känna att vi från riksdagens sida inte kan acceptera en försämring av specialistkompetensen i den integrerade primärvården. Det är många som upplever att det har blivit en försämring — inom gynekologin och inom barnhälsovården, för att ta två exempel. Vi tycker det är allvarligt om patienterna uppfattar det så, och ännu allvarligare är det när försämringen är ett faktum på många orter i vårt land. Det finns därför skäl för regeringen att verkligen påverka detta förhållande så att möjligheten för patienterna att få specialistkompetens inte försämras. Det andra tillkännagivande som utskottsmajoriteten vill göra gäller behandlingen av läkemedelsmissbrukare. Alla är överens om att möjligheten att behandla läkemedelsmissbrukarna är begränsad och att detta är en eftersatt sektor inom hälsooch sjukvården. Utskottsmajoriteten vill nu ge regeringen till känna att regeringen snabbt bör överväga lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemet och undersöka på vilket sätt man skall kunna behandla läkemedelsmissbrukare och att också få till stånd lämpliga åtgärder för att nå läkemedelsmissbrukarna. Detta är ett stort problem för många. Jag beklagar att socialdemokraterna inte har varit beredda att ställa upp när det gäller dessa två viktiga tillkännagivanden — dels specialistkompetensen inom primärvården, dels behovet av en mer aktiv insats av regeringen när det gäller möjligheten att behandla läkemedelsmissbrukare. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på de socialdemokratiska reservationerna 1 och 7 och bifall till de moderata reservationerna 3, 6 och 8.

Herr talman! Jag skall koncentrera mitt inlägg till reservation nr 2, som handlar om vården av misshandlade kvinnor och barn. När en patient med misstänkt hjärtinfarkt kommer till en akutmottagning finns väl utarbetade rutiner. Sjukvårdspersonalen känner igen symtomen, vet vad de kan betyda och vet hur de skall behandlas. Vid skador på grund av våldsbrott finns inte den här kunskapen och lyhördheten för vad som kan ligga bakom just skadan. Man frågar sig sällan hur den uppkommit. Inte heller har personalen tillräcklig medicinsk utbildning för att kunna bedöma om det är en rimlig förklaring som ges till hur skadan uppkommit. Om misstanken väl har väckts att det här kan vara fråga om misshandel är osäkerheten stor om hur man bör gå vidare. Behandla själva skadan medicinskt är vi duktiga på, däremot är det sämre med förmågan att i journalen beskriva hur skadan ser ut. Om skadan dokumenteras dåligt i det akuta skedet skapas också ett dåligt underlag för ett eventuellt rättsintyg. Och just här råder mycket stora brister. Vårdpersonalen vet ofta inte vilka lagar som gäller när det handlar om barnoch kvinnomisshandel och de vet inte vilka stödinsatser som finns att tillgå. Då jag började inom sjukvården för 30 år sedan var barnmisshandel ett okänt begrepp. Vi upptäckte sällan att skador hade uppkommit genom våld från annan person. Skadorna klassades som barnolycksfall i journalen. I dag är vi litet bättre på att ställa diagnos. När det gäller kvinnomisshandel är det fortfarande bara en bråkdel av fallen som blir igenkända, när kvinnorna söker för skadorna. Bland skolbarnen orsakas ungefär en femtedel av de s.k. skololycksfallen av våldshandlingar mellan elever enligt bedömningar, där man noggrant registrerat och kartlagt alla skador. Socialstyrelsen har startat en utredning angående misshandel av gamla människor i hemmet. I Svenska Dagbladet stod det att läsa för en tid sedan: ”Det finns ingen anledning att tro att misshandel av äldre skulle vara mindre vanligt i Sverige än i våra nordiska grannländer. Där har man börjat kartlägga problemet och kommit fram till skrämmande siffror, säger till TT byrådirektör Barbro Ottoson-Hindberg. — —- En svårighet i att komma åt problemet är att det ofta förnekas av såväl offer som gärningsman. De äldre känner starka skamoch skuldkänslor därför att de ser våldet som att de har misslyckats med sina barn. De är dessutom ofta beroende av sina barn och anhöriga och vågar inte klaga. Och när de försöker berätta blir de ofta inte trodda utan stämplade som förvirrade och glömska.” När det gäller kvinnor, skolbarn och åldringar förbiser vi nästan alltid i dag inom sjukvården att skadan uppkommit genom misshandel. All erfarenhet visar att antalet misstänkta fall mångdubblas, när man lärt sig känna igen den här typen av skador och när man alltid vid s.k. olycksfall ställer frågan hur skadan uppkommit. Det är också viktigt att den misshandlade erbjuds inläggning även om skadan i sig själv inte är så allvarlig att den motiverar sjukhusvård. Då kan man i lugn och ro komma till tals om vilka problem som finns och planera vilka stödåtgärder som är motiverade både för den som blivit utsatt för misshandel och för den som utövat misshandeln. Inte minst måste man ta ställning till vilka behov barn som lever i en miljö av misshandel har. I dagarna har det stått ganska mycket om detta i tidningarna i samband med Rädda barnens konferens. Jag vill bl.a. hänvisa till forskaren Gunilla Larssons undersökning av 84 familjer där kvinnomisshandel har utövats. Det fanns 153 barn i familjerna. De flesta var under sju år, och det stora flertalet av dem hade tittat på när någon misshandlades. Två barn hade sett när mamman hade misshandlats till döds. Från andra undersökningar vet vi mycket väl att i sådana här familjer misshandlas också barnen ofta. Det är riktigt som Gunilla Larsson säger att dessa familjer blir en plantskola för misshandlare. Riksdagen har tidigare beslutat att skador, som man söker för inom hälsooch sjukvården, skall registreras för att man skall få underlag för olycksförebyggande åtgärder, ungefär som det redan i dag fungerar inom företagshälsovården. Socialstyrelsen har nyligen fått i uppdrag att ta initiativ till den beslutade registreringen. Det medför att sannolikt många fler fall av misshandel än tidigare kommer att upptäckas. För detta behövs en handlingsberedskap. Tyvärr har alkoholkonsumtionen ökat de senaste åren — 80 90 av våldsbrotten har samband med alkoholpåverkan. Ökningen av konsumtionen gör att antalet misshandelsfall förmodligen kommer att öka ytterligare.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

Herr talman! Till att börja med vill jag säga några ord om detta med specialisttjänster inom mödraoch barnhälsovården. I dag läggs det allt fler och allt större uppgifter på primärvården. Det är inte bara så att barnoch mödrahälsovården integreras i primärvårdsverksamheten. Institutioner avvecklas undan för undan, inte minst inom psykiatrin, och det innebär att ansvar och arbete läggs över på primärvården. Mycket av det här förändringsarbetet är positivt. Det är riktigt att satsa på verksamheter som ligger nära de människor som berörs av dem. Men om primärvården skall ha en chans att möta alla behov måste det finnas tillgång till specialistresurser, det gäller inte minst inom barnoch mödrahälsovården. Det är något som vi från centern framhållit vid flera tillfällen, och därför är vi glada att den uppfattningen nu delas av en majoritet i utskottet. I det här betänkandet behandlas också frågan om ett nationellt behandlingshem för tortyroffer. Det är en fråga som hänger samman med vår flyktingpolitik och som har tagits upp i en motion av Rune Backlund m.fl. centerpartister. Många av de flyktingar som kommer hit och som får stanna här har i sina hemländer utsatts för tortyr. Dagens tortyrmetoder är mer raffinerade än de som förekom tidigare och har som sitt främsta syfte att åstadkomma varaktiga psykologiska men. Det är metoder som är svåra att påvisa och de ger följder som är svåra att behandla. I Köpenhamn finns det sedan några år ett behandlingscentrum för tortyroffer som har visat sig ge goda resultat och till vilket danska staten anslår medel. Ett liknande nationellt centrum är vi i behov av också i Sverige, i varje fall om vi vill göra anspråk på att ge gravt skadade flyktingar en bra vård. Enligt centerpartiets uppfattning skulle man kunna skapa ett behandlingscentrum genom att i samarbete med Röda korset vidareutveckla den försöksverksamhet som sedan drygt ett år tillbaka bedrivs vid Röda korsets sjukhus i Stockholm. Denna försöksverksamhet avses bli tvåårig. Där har man hunnit en bra bit på väg när det gäller att utveckla de mycket speciella vårdmetoder som det blir fråga om i det här sammanhanget. Det har visat sig att behovet är mycket stort och att köerna till behandling bara växer. Verksamheten har bekostats av Stockholms läns landsting, Röda korset samt Stockholms och Botkyrka kommuner. Försäkringskassan och Allmänna arvsfonden har också bidragit med en del pengar. Eftersom vården av tortyroffer måste ses som en viktig del av flyktingpolitiken borde det enligt vår uppfattning vara staten som tar ansvar för verksamheten liksom staten har ett huvudansvar för flyktingpolitiken som helhet. Det lämpligaste skulle vara att den verksamhet som bedrivs vid Röda korsets behandlingshem ges en möjlighet att fortsätta och bli permanent. Det kunnande och den erfarenhet man bygger upp där skulle också kunna komma andra landsting, som vill hjälpa de tortyroffer som finns på olika håll i landet, till del. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Karin Israelsson har i en motion tagit upp frågan om screeningverksamhet för prostatacancer. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige i dag och den vanligaste orsaken när män dör i cancer. Eftersom det är en sjukdom som ger ringa symtom i början, upptäcks den oftast alltför sent. I de fall då den upptäcks på ett tidigt stadium kan den ofta behandlas med gott resultat. Enligt vår uppfattning finns det mycket starka skäl som talar för en screeningverksamhet för att i ett tidigt skede spåra denna form av cancer. Det skulle främst gälla äldre män, men också vissa riskgrupper. Sverige har ju varit ett föregångsland när det gäller att kartlägga effekterna av tidig upptäckt av bröstcancer. Dessa erfarenheter tillsammans med erfarenheterna från många års screeningverksamhet vid tidig upptäckt av livmoderhalscancer visar att en tidig upptäckt innebär vinster i fråga om ökad möjlighet till överlevnad för patienten. Jag ber att få yrka bifall till reservation 5. När det gäller reservation 2 kan jag helt instämma i det som Ingrid Ronne-Björkqvist har anfört därvidlag. Jag yrkar således bifall till reservationerna 2, 4 och 5 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som tidigare sagts från denna talarstol finns det två socialdemokratiska reservationer fogade till detta betänkande. Reservation nr 1 avser enligt rubriken frågan om specialisttjänster inom mödraoch barnhälsovården. Enligt vår uppfattning handlar det egentligen inte om detta. När det gäller sakfrågan, dvs. frågan om behovet av specialisttjänster inom dessa vårdområden, finns det inga delade meningar. Det har också framgått av tidigare utskottsbetänkanden när majoriteten har varit annorlunda sammansatt och av regeringens propositioner på detta område. Anledningen till att vi nu tvingats reservera oss är i stället att de borgerliga partierna och vpk inte vågar tilltro sjukvårdshuvudmännen förmågan att klara en integrering av mödraoch barnhälsovården i primärvården utan att det leder till försämringar i vården. Vi anser således att det inte behövs något tillkännagivande. Reservation nr 7 är också en socialdemokratisk reservation. Den handlar om vård av läkemedelsberoende. Enligt vår mening väljer utskottsmajoriteten att slå in öppna dörrar även på den här punkten. Det finns ingen anledning att tro annat än att regeringen, vid beredningen av det betänkande som läkemedelskommittén inom kort lägger fram, också kommer att beakta frågan om åtgärder för att förbättra vården av de läkemedelsberoende. Jag vill sedan göra några korta kommentarer till de övriga reservationer som har fogats till betänkandet. När det gäller frågan om vården av misshandlade kvinnor och barn finns det egentligen inte heller några delade meningar i sak. Majoritetens uppfattning är att detta är en angelägen fråga. Vi förutsätter att det arbete som har inletts fortsätter och att det inte stannar vid några enstaka insatser. Ansvaret för att så skall bli fallet ligger dock i första hand på socialstyrelsen och andra berörda myndigheter. Frågan om invandrarkvinnornas rätt till gynekolog har litet av samma karaktär över sig. I betänkandet 1985/86:16 har utskottet sagt att det enligt utskottets mening bör vara en strävan från sjukvårdshuvudmännens sida att bereda de kvinnor som så önskar möjlighet att bli undersökt av en kvinnlig gynekolog. Det är ett uttalande som vi upprepar. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning behövs inte heller något tillkännagivande till regeringen i denna fråga. Beträffande frågan om ett nationellt behandlingscentrum för tortyroffer vill vi inte nu förorda någon åtgärd från riksdagens sida. Orsakerna är två. Dels anser utskottsmajoriteten att det är viktigt att understryka det ansvar som åvilar samtliga sjukvårdshuvudmän i och med den organisation för flyktingmottagande som vi nu har, dels vill vi ta del av de erfarenheter som vunnits vid det centrum för tortyroffer som sedan hösten 1985 bedrivits i anslutning till Röda korsets sjukhus i Stockholm som en försöksverksamhet under två år. Reservation nr 5 handlar om screeningverksamhet för prostatacancer. Utskottet vill avvakta ett bättre underlag i den frågan. En pilotundersökning förbereds t.ex. inom Östergötlands läns landsting. Vi vill dock framhålla vikten av att äldre män rutinmässigt undersöks i samband med att de av någon annan anledning ändå skall genomgå en läkarundersökning. Frågan om äldre medborgares tandhälsa tas upp i reservation 6. Det är en mycket angelägen fråga som inte minst gäller de äldre människor som vistas på institutioner. Utskottet menar att den förbättrade tandhälsan som sedan ett antal år tillbaka kan noteras bland barn och ungdomar bör kunna ge möjlighet att utnyttja folktandvårdens resurser på andra områden. Slutligen vill jag säga att moderaterna inte förnekar sig när det gäller att se till att landstingen får ekonomiska möjligheter att klara av alla de angelägna uppgifter vi kräver av dem. Moderaterna vill i sin reservation att anslaget till sjukvårdshuvudmännen skall minskas med 1 125 milj.kr. nästa år. På det sättet faller alla tjusiga sociala ambitioner som moderaterna har haft i reservationerna ihop som ett korthus. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1 och 7 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med anledning av det sista som sades vill jag bara fråga Yvonne Sandberg-Fries hur många korthus som faller samman inom vårdområdet på grund av socialdemokraternas besparingar när det gäller kommuner och landsting. Ge mig ett svar och försök inte att spela skenhelig! Den ena besparingen raserar korthus lika väl som den andra.
Herr talman! Jag kan konstatera att moderaternas besparingskrav innebär en besparing på 1 miljard mer än vad regeringen har föreslagit i budgetpropositionen. Det säger sig självt att 1 miljard kronor är en hel del pengar. Enligt beräkningar i en bilaga till långtidsutredningen kommer landstingen redan nästa år att ha ett stort underskott, på 3-4 miljarder kronor.
Herr talman! Jag konstaterar att socialdemokraterna har dragit in åtskilliga miljarder från kommuner och landsting under de senaste åren. Man har samtidigt aviserat nya indragningar såväl i budgetpropositionen som i kompletteringspropositionen. Socialdemokratisk politik leder till att många korthus rasar.
Herr talman! För mig förefaller det egendomligt att moderaterna enligt denna argumentation tycks tro att verksamheten skall bli bättre. Om moderaterna tycker att det är fel att regeringen drar in pengar från kommuner och landsting, borde de i konsekvensens namn i stället föreslå att kommuner och landsting skall få behålla mera av pengarna. De föreslår tvärtom ytterligare besparingar.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat socialministern vilka initiativ hon ämnar ta för att en klinisk ögonprofessur i Malmö— Lund inte skall dras in. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Vid universitetet i Lund finns två ordinarie professurer i oftalmiatrik. Den ena är placerad vid lasarettet i Lund och den andra vid Malmö allmänna sjukhus. Den senare tjänsten är vakant. Styrelsen för universitetet har föreslagit att tjänsten får ändrat ämnesinnehåll. Förslaget behandlas nu av universitetsoch högskoleämbetet, och det är således ännu inte klart hur ämbetets förslag till regeringen kommer att se ut. Jag kommer på sedvanligt sätt att samråda med socialministern, innan ställning tas i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag hade frågat socialministern, eftersom jag tycker att det skulle vara intressant att få veta hur man arbetar i en sådan här så att säga gränsöverskridande fråga. Jag har frågat av två anledningar. För det första har ju riksdagen beslutat att vi skall ha utbildning av läkare i Lund och Malmö. Så länge detta beslut inte ändras måste vi väl ändå ha människor som ledare för utbildningen i anslutning till lokaliseringen. För det andra, och det är enligt mitt sätt att se det allra viktigaste, kan man fråga vem som bryr sig om forskningen och den kliniska verksamhetens omfång och kvalitet. Jag har trott att en professur i spetsen för en verksamhet garanterar inte bara forskning av hög kvalitet utan också en patientvårdande verksamhet av hög kvalitet. Är detta en felaktig tro? Så till omfånget på verksamheten inom oftalmologin i Sverige. Vi vet att det finns långa köer. Svenskar åker till Ryssland för att få löpande bands-behandling för vissa sjukdomar eller medfödda synfel. Vi har köer av gamla människor som behöver kataraktkirurgi, ett ingrepp som ger en gammal människa en högre livskvalitet. Men de gamla får köa. Det forskas inom området. Vi kommer att kunna bota fler och fler, och köerna kommer att bli längre. Socialministern har satsat 70 milj.kr. extra för att bekämpa köerna inom ögonområdet. Det är alltså ett prioriterat område, eftersom behoven är stora — och behandlingsmetoder finns. Hur kan man då bara fundera på att dra in en klinisk professur i Malmö och göra den till en professur i klinisk immunologi? Det finns fog för texten i min fråga. Man kan undra, och många gamla människor har ringt och frågat mig. Innehållet har varit ungefär detta: Vet inte den ena handen vad den andra gör?

Herr talman! Kerstin Keen har frågat mig om jag anser att statsbidrag kan utgå till de båda gymnasierna Sigrid Rudebecks gymnasium och Göteborgs högre samskola om Göteborgs kommun betalar terminsavgifterna för de Göteborgselever som går i skolorna.

även vid årets riksmöte. Utskottsmajoritetens talesman konstaterade därvid att ingenting nytt har framkommit som kan utgöra skäl för en debatt i frågan, utan det bör ankomma på Göteborgs kommun att inplacera de två skolorna i sin kommunala verksamhet. Riksdagens beslut blev också att redan fattat beslut skall fullföljas. Mitt uttalande i TV-programmet Svar direkt den 31 mars 1987 innebär att ett inordnande av skolornas elever i Göteborgs gymnasieskoleorganisation medför att eleverna tas in i gymnasieskolan på vanligt sätt, att de slipper att betala elevavgifter samt att staten betalar statsbidrag till deras utbildning på samma sätt som till övrig utbildning i gymnasieskolan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga, vilket egentligen var det som jag hade väntat. Utbildningsministern hänvisar till beslutet både våren 1984 — för det var faktiskt då det skedde — och till debatten och beslutet här i april i år. Men nu är det faktiskt så, att riksdagen bara kan besluta om det som den har beslutat om, nämligen om en avveckling av statsbidraget. Riksdagen kan inte besluta om kommunaliseringen av skolorna. Göteborgs kommun har också flera gånger diskuterat hur det skall gå till. Det finns nu en stor risk för att någon av dessa skolor kommer att leva vidare som en rent privat skola, dvs. en skola utan statsbidrag och utan intagning via Göteborgs intagningsnämnd samt med mycket höga terminsavgifter. Ingen i denna riksdag, allra minst socialdemokraterna själva, kan vara intresserad av en sådan utveckling. Då skulle det verkligen bli tal om segregation och privatisering. Redan 1984, när frågan diskuterades, föreslog Alexander Chrisopoulos att staten skulle gå in och hjälpa till, om det skulle bli en inordning i den kommunala skolverksamheten. Det här kommer nämligen att bli ganska dyrt för Göteborgs kommun. Göteborgs kommun har räknat ut att kommunen redan nu kommer att få betala ungefär 7 milj.kr. mer om skolorna på något sätt — eller rättare sagt eleverna — inordnas i skolverksamheten. Skall skolorna inordnas måste faktiskt fastigheter och allt annat juridiskt-ekonomiskt lösas, och det kan inte riksdagen besluta om. Därför frågar jag utbildningsministern: Är utbildningsministern beredd att hjälpa Göteborgs kommun att ekonomiskt klara av att kommunalisera skolorna?

Herr talman! Jag har förklarat, att om Göteborgs kommun övertar ansvaret för de här skolorna, kommer kommunen att få exakt samma bidrag som kommunen får till övriga elever som går i kommunens skolor. Att ge ett särskilt stort bidrag till de här eleverna är omöjligt. Bidraget kommer att utgå enligt de regler som gäller för Göteborg och för rikets övriga kommuner.

Herr talman! Om Göteborgs kommun bara får exakt samma bidrag som förut till lärarlöner och annat — det bidraget kan man naturligtvis räkna med — innebär detta konkret att de pengar som Göteborgs kommun för närvarande ger till elever måste delas på fler elever. Det anmärkningsvärda är kanske, sett från statens synpunkt, att Göteborgs kommun ständigt i verksamhetsan — Prot. 1986/87:124 slag bara har gett ungefär 5 000 kr. per elev i dessa skolor och 12 000 kr. till 15 maj 1987 alla andra elever. Detta betyder att man faktiskt måste öka sina skolkostnader med ungefär 600 gånger 12 000 kr. Det var det som jag undrade om utbildningsministern var beredd att hjälpa Göteborg med. Annars måste samma summa fördelas på fler elever, för eleverna skall ha plats i skolorna.
Herr talman! Jag tycker att det verkar som om det råder enighet mellan Kerstin Keen och mig om att det kanske blir en merkostnad för Göteborgs kommun, om man till dessa elever skall betala samma belopp som man betalar till övriga elever i kommunens skolor. Men jag har svårt att se det orättvisa i detta.

Herr talman! Lennart Alsén har frågat mig om jag är beredd att medverka till att omoch utbyggnad av E 66 prioriteras på så sätt att tidigare planerade projekt med byggstart 1988-1989 ej flyttas framåt i tiden. Byggandet av statliga vägar sker enligt fastställda flerårsplaner. Dessa planer tas fram i en decentraliserad planeringsoch beslutsprocess där det lokala och regionala inflytandet är stort. Lennart Alsén syftar i sin fråga på den revidering av gällande flerårsplaner som för närvarande pågår. Detta arbete har nu fortskridit så långt att vägverket upprättat ett förslag till flerårsplan för byggande av riksvägar under perioden 1988-1997. Vägverkets förslag är upprättat med utgångspunkt i de prioriterade objektslistor som tagits fram av länen. Förslaget kommer att remissbehandlas genom länsstyrelsernas försorg under tiden maj-oktober för att därefter revideras och fastställas av vägverket vid årsskiftet 1987-1988. Vägverkets beslut kan överklagas till regeringen. Jag har inte för avsikt att frångå denna av riksdagen beslutade ordning för vägplaneringen.
Herr talman! På Lennart Alséns vägnar tackar jag kommunikationsministern för svaret. För oss som bor i sydöstra Sverige är frågan om E 66:ans upprustning ett alltid lika aktuellt problem. Vad som föranlett Lennart Alséns fråga nu är att 67 ett flertal projekt, bl.a. två viktiga delar i Blekinge med planerad byggstart 1988-1989, flyttats framåt i tiden fyra fem år. För Kalmar län sker också förskjutningar med samma tidsperspektiv. Samtidigt nås vi av uppgifter om den fortsatta befolkningsminskningen i regionen. Blekinges befolkning minskade med 239 personer första kvartalet i år, den högsta siffran i landet. Utbildning och kommunikationer är två förutsättningar för att näringslivet skall expandera — i sin tur en förutsättning för en regions överlevnad. Utbildningsinsatserna i sydost växer för närvarande, vilket är mycket glädjande. Nu får kommunikationerna inte bli en bromskloss. Våra tre viktigaste näringsgrenar — industri, turism och jordbruk — behöver den pulsåder som E 66 kan bli, inte minst om en fast förbindelse över Öresund, som tas upp i en annan fråga i dag, blir verklighet. Samarbetet mellan länen från Malmöhus till Östergötland, som bl.a. resulterat i publikationen ”Nu satsar vi på vägen till framgång”, har som målsättning att en första utbyggnad för hela E 66 skall vara klar före år 2000. Jag tror inte Lennart Alsén tänkt sig att vi skall frångå den av riksdagen beslutade ordningen för vägplaneringen, men jag vill ändå fråga kommunikationsministern om han är beredd att under de kommande årens budgetarbete stödja målsättningen att E 66:an skall upprustas före år 2000.

Herr talman! Det råder inte några delade meningar om angelägenheten av att en hel del av dessa vägobjekt som man talar om kommer till utförande. Vad som sker i denna planeringsomgång är att det inte bara i de här delarna av landet utan också i andra delar av landet blir förskjutningar i tidsplanerna beroende på att man utgår från en något lägre årlig medelstilldelning än vad man hade i den förra planen. Men vi vet av erfarenhet att när man har så långa tidsperioder som fram till år 2000, varierar väganslagen ganska mycket över tiden beroende på vad riksdagen beslutar om. Därför tror jag inte att man i denna planeringsomgång, även om den är viktig, skall ta alltför bokstavligt på projekt som ligger några år fram i planeringen. Det kan bli förändringar, i varje fall om riksdagen beslutar att öka väganslagen generellt.
Herr talman! Det som har oroat oss, både i Blekinge län och i Kalmar län, är att det ser ut som om vi skulle få ett vakuum på minst två tre år. Vi är då rädda för att detta vakuum förskjuts ytterligare. Vi ser ju också att medelstilldelningen är väsentligt minskad. En viljeinriktning har kommit till uttryck när det gäller skogslänen om bärighetshöjande åtgärder, och vi hoppas på att man också för den här regionen i sydost, som håller på att utarmas, skall kunna uttala motsvarande viljeinriktning.

Herr talman! Kjell-Arne Welin har frågat mig om regeringen inte är intresserad av bredaste möjliga beslutsunderlag, bl.a. miljökonsekvenserna, vid ställningstagandet till en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Enligt Welin har länsstyrelsen i Malmöhus län inte till kommunikationsdepartementet överlämnat visst material som belyser miljökonsekvenserna tillsammans med annat material. De pågående studierna av olika miljöfrågor som aktualiseras i samband med tillkomsten av fasta förbindelser över Öresund är omfattande och syftar till att så fullständigt som möjligt beskriva och värdera dessa. Naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Malmö har redan från början informerats om uppläggningen av arbetet och delges successivt framkommande resultat för synpunkter och diskussion. Det material som Kjell-Arne Welin syftar på finns givetvis i sin helhet tillgängligt i sammanhanget. Att det inte bifogades helt annat material som länsstyrelsen överlämnat direkt till svenska Öresundsdelegationen saknar alltså praktisk betydelse.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Det är ett utomordentligt bra svar. Men det är ju inte alldeles bra att man skall hamna i sådan situation som gjorde att jag var tvungen att ställa frågan. Man är i södra Sverige mycket orolig när det gäller vilka miljökonsekvenser en fast förbindelse egentligen innebär. Det hela blir inte bättre av att Lennart Johansson säger till radions nyhetsredaktion att man inte har beställt ett sådant material. Det får inte råda något tvivel om att kommunikationsdepartementet och regeringen är mycket intresserade av att man får ett så brett underlag som möjligt när det gäller miljökonsekvenserna i händelse av att man bygger en fast förbindelse. Jag måste emellertid säga att jag är utomordentligt tillfredsställd med svaret, och jag tackar alltså för det. Men jag vill gärna att man i framtiden inte skapar sådan ovisshet som den här situationen föranledde.

Herr talman! Berit Löfstedt och Inga-Britt Johansson har båda frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder mot den allt vanligare begränsning i mötesfriheten som ligger i att politiska partier och andra organisationer inte får tillåtelse att hålla möten på inomhustorg och i affärscentra som ägs av privata näringsidkare. Jag besvarar därför frågorna i ett sammanhang. Enligt regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad mötesfrihet, dvs. frihet att bl.a. anordna och bevista allmänna sammankomster. Enligt lagen om allmänna sammankomster krävs det tillstånd av polisen för att hålla ett möte på en allmän plats, men tillstånd får vägras bara om det är nödvändigt med hänsyn till trafiken eller den allmänna ordningen. Om den allmänna plats där mötet är avsett att hållas är i privat ägo, krävs också samtycke från fastighetsägaren. Det skydd som regeringsformen ger mötesfriheten liksom flertalet andra frioch rättigheter gäller enbart gentemot det allmänna. Det strider alltså inte mot den grundlagsstadgade mötesfriheten att en fastighetsägare förbjuder någon att hålla ett möte på sin mark. Enlig min mening innebär det emellertid en olycklig utveckling om privata fastighetsägare i ökad utsträckning kan förhindra olika opinionsgrupper att föra fram sina budskap på innetorg och liknande platser. Jag anser att detta är en från demokratisk synpunkt viktig fråga. Ordningsstadgeutredningen har i sitt huvudbetänkande år 1985 tagit upp spörsmålet om de privatägda innetorgens status men inte föreslagit något avsteg från det nuvarande kravet på samtycke från fastighetsägaren för att få hålla möten på sådana platser. Vid remissbehandlingen av betänkandet har bara någon enstaka instans berört frågan men inte ansett att man behöver göra något åt den. Jag har därför inte i det betänkandet eller remissyttrandet något underlag för en lagändring. Om den fortsatta utvecklingen ger anledning till det, är jag emellertid beredd att överväga vad som behöver göras för att komma till rätta med det problem som Berit Löfstedt och Inga-Britt Johansson har tagit upp.

Herr talman! Inledningsvis vill jag tacka justitieministern för svaret på min fråga. Jag vill också säga att jag självfallet inser att de juridiska aspekterna på den fråga jag ställt är ganska komplicerade. I en demokrati är det fria ordet grundläggande. Självfallet, det behöver naturligtvis egentligen inte sägas. När vi nu emellertid har en situation då torg och affärscentra i ökande utsträckning ägs av privata intressen, har detta kommit att utgöra en begränsning för det fria ordet. Särskilt politiska organisationer har nämligen på flera ställen mött svårigheter när de ansökt om mötestillstånd eller blivit direkt nekade. I Linköping har vi ett affärscentrum med inomhustorg i en stadsdel med flera tusen invånare. Detta centrum ägs av ett försäkringsbolag. Den socialdemokratiska föreningen har begärt att få hålla möten och ställa upp en utställning på detta torg och nekats. Rent principiellt skall vi inte ha någon politisk verksamhet i våra lokaler, säger man. Detta tycker jag är orimligt, inte bara för den berörda föreningens vidkommande utan också just principiellt. Polisen ger mötestillstånd utifrån ordningshänsyn. Detta försäkringsbolag vill veta vilka åsikter som skall föras fram när man tar ställning till tillstånd. Sådant här, som jag nu nämnt, skulle kunna leda till att vi fick återgå till att — Prot. 1986/87:124 ha möten i vägkorsningar och skogsbackar, som på 30-talet. 15 maj 1987 Det förtjänar också att nämnas i den här debatten, tycker jag, att Folkets hus-rörelsen alltid varit mån om att släppa in alla åsiktsriktningar i sina lokaler, även sådana som kraftigt agiterat mot arbetarrörelsen. Det är bedrövligt att näringslivet inte orkar vara lika vidsynt. Till slut vill jag vädja till justitieministern att verkligen anstränga sig för att komma fram till en bra lösning till skydd för det fria ordet. Problemet är av principiellt mycket allvarlig art. Jag påstår bestämt att någonting behöver göras.

Herr talman! Även jag tackar för svaret på frågan. Jag vill belysa min fråga med en liten berättelse. I höstas lyckades vi i min socialdemokratiska stadsdelsförening få tillstånd att hålla ett möte på torget i vårt affärscentrum. Vi var naturligtvis mycket glada men också mycket förvånade över att det hade lyckats. Förklaringen kom när vi startade på lördagsmorgonen. Vi höll på att bli utslängda av ABAPB-vakterna som fått information om att vi skulle ha ett litet lottstånd eller något liknande. Det var samma vakter som för övrigt har order om att förhindra att flygblad och liknande delas ut inne på torget. Något torgmöte hade det alltså aldrig varit meningen att vi skulle få hålla. Nåväl, efter några upprörda kontakter, även med försäkringsbolaget, fick vi stanna kvar den här gången. Men vi fick också besked om att det inte skulle bli någon mer gång, för då skulle de, som de sade, bli tvungna att släppa in även övriga partier. Och självfallet skulle de göra det. Affärsidkarna på torget tycker att det är bra med aktiviteter så att det kommer in fler människor. Berörd företagarförening på torget brukar för Övrigt vid varje valrörelse bjuda in och sköta arrangemangen för samtliga riksdagspartier, men då utomhus, eftersom det är sommar. Det har alltså inte varit aktuellt att ha dessa möten inomhus tidigare. Men de har i vart fall tydligen ingenting emot politiska organisationer. Publiken som rörde sig inne på torget tyckte att det var trevligt att möta sina egna politiker en vanlig lördag, och de stannade gärna för att ta en kopp kaffe och plocka åt sig litet material. De enda som var missnöjda var beslutsfattarna, ägarna, som inte har någon annan verksamhet på torget; de äger bara torget. Den här typen av mötesförbud får politik att framstå som något fult som skall skuffas undan till de vägskäl och skogsbackar som Berit Löfstedt tidigare talade om. Det är en inskränkning i mötesoch yttrandefriheten som inte är värdig ett demokratiskt land. Det är självfallet så att man måste ha någon form av tillståndsgivning och regler för verksamheten, men den måste utgå från den allmänna ordningen. Även jag har alltså uppfattningen att det är viktigt att man snabbt gör något åt denna fråga.
Herr talman! Jag är litet förvånad över att frågeställarna inte uppfattar det som jag har sagt mer positivt än vad de gör. Mitt svar är i själva verket en 7n mycket tydlig signal, att om de privata fastighetsägarna inte hanterar dessa frågor på ett omdömesgillt sätt måste vi överväga en lagstiftning, och det kan varken de eller andra vara betjänta av.
Herr talman! Jo, justitieministern, jag uppfattade justitieministerns emfas i svaret, och jag tackar för den. Det kanske jag skulle ha gjort redan inledningsvis. Jag ville bara bidra till att höja temperaturen när det gäller denna fråga. Men jag tackar verkligen för emfasen i svaret, och jag förstod den.
Herr talman! Jag ville gärna bidra till att förtydliga varför det är nödvändigt med justitieministerns understrykande. Därmed är även jag nöjd med justitieministerns inställning.

Herr talman! Margareta Mörck har frågat socialministern vilka åtgärder hon ämnar vidta för att de utvecklingsstörda skall få sina lagliga rättigheter tillgodosedda. Frågan har överlämnats till mig. Lagen om särskilda omsorger för psykiskt utvecklingsstörda m.fl. som trädde i kraft den 1 juli 1986 innebär en avsevärd förstärkning av den enskildes rättssäkerhet genom att domstol och inte förvaltningsmyndighet svarar för överprövningen när det gäller beslut om särskilda omsorger. Av stor betydelse ur rättssäkerhetssynpunkt är dessutom att lagen så tydligt anger de särskilda omsorger som den psykiskt utvecklingsstörde har rätt att erhålla. Jag vill här markera landstingens ansvar när det gäller de utvecklingsstördas rätt till särskilda omsorger. Under den tid som gått sedan lagens ikraftträdande har ett antal länsrättsdomar avkunnats. Några av dem har överklagats hos kammarrätten. Jag anser att det ännu är för tidigt att dra några definitiva slutsatser av domarna då lagen ännu är relativt ny och rättspraxis håller på att utvecklas. Jag vet att socialstyrelsen som tillsynsmyndighet ingående följer utvecklingen av lagens tillämpning, vilket också sker i socialdepartementet. Mot den här bakgrunden är jag inte beredd att i nuvarande läge vidta några åtgärder på området.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengt Lindqvist för svaret. Den nya omsorgslagen ger alltså de psykiskt utvecklingsstörda rätt till särskilda omsorger som skall anpassas till vars och ens individuella behov. Lagen ger också de berörda rätt att klaga när landstingen inte uppfyller behoven, och det är bra. När man studerar de besvärsärenden som hittills behandlats runt om i landet kan man konstatera att drygt hälften av dessa bifalls av länsrätterna. Det gäller då främst omsorger som inte kostar så mycket och som därför borde vara självklara, t.ex. korttidsvård. I de fall besvären avslås hänvisar länsrätterna till att landstingen uppger sig för närvarande inte ha resurser för att tillgodose de i och för sig berättigade kraven. Visserligen uttalades det i propositionen, som föregick lagen, att länsrätterna måste ta rimlig hänsyn till landstingens ekonomi. Men det saknas anvisningar om hur långt denna hänsyn skall sträcka sig. Det är också märkligt att flera landsting uppges ha oförändrade ekonomiska ramar för omsorgsverksamheten, trots att den nya lagen rimligen måste medföra ökade kostnader. Denna verksamhet utgör dessutom en liten del av landstingens totala budget. Men det är inte enbart fråga om bristande ekonomiska resurser utan ofta verkar det som om det saknades god vilja. Det kan inte vara orimligt att t.ex. ordna nattlig tillsyn till en enda elev ytterligare när det finns hundratals anställda totalt. Staten kan inte påverka landstingens ekonomiska beslut, men jag undrar om det inte finns möjligheter att via socialstyrelsen ge anvisningar eller något slags rekommendation till landstingen hur de bör prioritera inom sina ramar.

Herr talman! Jag tror att Margareta Mörck och jag i allt väsentligt är överens om lagens betydelse och om vikten av att den slår igenom i arbetet och verksamheten för de utvecklingsstörda. Riksdagen har naturligtvis med det beslut som fattades förra våren avsett att de utvecklingsstördas liv och livssituation skall prioriteras. Det är också skälet till att lagen har fått en så konkret utformning. Det är emellertid också rimligt att man, vid en så pass omfattande omstrukturering som det gäller, ger landstingen en smula tid för att planera, för att vidta åtgärder och för att rekrytera den personal som behövs. Mot denna bakgrund tycker jag inte att det är så underligt om vi i detta läge inte kan gå fram riktigt så fort som vi i och för sig med hänsyn till behoven skulle vilja göra. Jag tycker också att det är viktigt att påpeka att rättspraxis behöver utvecklas, vilket innebär att de som överprövar landstingens ställningstaganden i länsrätter och i kammarrätter lär sig mer om de utvecklingsstördas situation och om lagens innebörd och att det utvecklas en kunskap under tiden. Vi skall också med tillsynsinstrumentet från socialstyrelsen och med aktiv uppföljning från socialdepartementet bevaka att de intentioner som så klart uttrycks i lagen verkligen kommer till uttryck i praktisk handling.

Herr talman! Agne Hansson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att statsbidrag skall kunna utgå till kommunerna för drift av ålderdomshem med den standard som socialutskottet angett och till vilka bostadsutskottet beslutat att statliga ombyggnadslån skall utgå. Riksdagen har nyligen fattat beslut om att bostadslån för ombyggnad av ålderdomshem skall kunna utgå om bostaden efter ombyggnad består av minst ett rum och kokskåp samt WC och dusch. Bostaden skall ges en sådan siorlek att den kan användas även av en rullstolsburen eller på annat sätt handikappad person. Statsbidrag utgår för den sociala hemhjälp som lämnas till äldre, handikappade och barnfamiljer som har egen bostad.

Jag anser att den här samordningen är riktig och bör gälla även i framtiden. Därigenom kommer statsbidrag att utgå till personal vid servicebostäder som uppfyller de standardkrav som riksdagen angivit för statliga bostadslån till ombyggnad av ålderdomshem. Jag anser slutligen att ett villkor för att statsbidrag skall utgå även i fortsättningen bör vara att bostaden upplåts med hyresavtal, så att den enskilde tillförsäkras besittningsskydd.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Samtidigt måste jag beklaga att jag inte är nöjd med svaret. Svaret är kryptiskt. Det innebär inte det enkla, raka ja som jag hade väntat mig nu efter det beslut om räntebidrag till ombyggnadslån för ålderdomshem som riksdagen med bred majoritet har fattat. Svaret är dessutom dubbeltydigt, som mycket av vad socialdemokraterna säger i debatten om ålderdomshemmen. Å ena sidan säger sig socialdemokraterna vilja bevara och slå vakt om ålderdomshemsformen. Detta stämmer å andra sidan inte med de åtgärder man vill vidta — eller 7 snarare inte vill vidta — för att bevara ålderdomshemmen. I svaret lämnas två upplysningar. Den ena är att samordningen mellan bostadslånegivningen och stadsbidrag till den sociala hemhjälpen skall behållas och gälla även i framtiden. Den andra är att statsbidrag skall utgå till personal vid servicebostäder, märk väl servicebostäder, som uppfyller de standardkrav som riksdagen angivit för statliga bostadslån för ombyggnad av ålderdomshem. Man får vara mycket välvillig om man skall kunna tolka detta som ett rakt besked om att regeringen är beredd att förändra statsbidragsgivningen för driften av ålderdomshem efter det beslut riksdagen nyligen har fattat. För det första vill tydligen statsrådet och regeringen mönstra ut begreppet ålderdomshem. För det andra är inte regeringen beredd att vidta några åtgärder utöver vad som nu gäller för statsbidragsgivning för hemhjälpen. Vi fårt.ex. inga besked om vilka resurser som måste till för att uppfylla kraven i en förändrad situation där ålderdomshemmen skall finnas med. Vad statsrådet säger i sitt svar är inga nyheter. Samordningen finns redan mellan statsbidrag till personal vid servicehus och bostadslånegivningen. Men frågan är om statsbidrag skall utgå till personal inom den mellanform av serviceboende och långtidsvårdsjukvård som riksdagen i det nyligen fattade beslutet har sagt skall finnas kvar, dvs. ålderdomshemmen. Vi skall ha klart för oss att riksdagen slagit fast att denna form av boende är ett kollektivt boende med fast anställd personal och där gemensamma utrymmen kan kompensera den något lägre utrustningsoch utrymmesstandarden i den privata boendedelen. Riksdagen har också slagit fast att det inte, som tidigare, finns anledning att ange något bestämt antal lägenheter som skall dela på gemensamma utrymmen — detta just för att kravet på samlokalisering inte utformas så att en ombyggnad av ålderdomshemmen inte kan göras. De nya bestämmelserna för ombyggnad av ålderdomshemmen skall dessutom regleras i en särskild författning, skild från bostadslånegivningen i övrigt. Herr talman! Jag är inte förvånad över svaret. Det har hela tiden under arbetet inför det nyligen fattade riksdagsbeslutet funnits en tveksamhet inom det socialdemokratiska partiet till ålderdomshemmen. Nu trodde jag ändå att omtänkandet var klart. Statsrådets svar kan uppfattas som ett försök att ta ett steg bakåt. Är det så illa, statsrådet? Det vore beklagligt. Jag måste fråga igen, och det går att svara entydigt ja eller nej på den frågan: Skall statsbidrag för den sociala hemhjälpen utgå till ålderdomshem av den standard som enligt vad riksdagen nu har slagit fast skall gälla för att man skall få räntebidrag vid ombyggnad?

Herr talman! Agne Hansson klagade över dubbeltydighet i socialdemokratins budskap om ålderdomshemmen. Jag måste instämma i det. Det är Prot. 1986/87:125 mycket svårt att förstå vad ni socialdemokrater egentligen tycker om ålderdomshemmen. Vi får ju ideligen motstridiga budskap från er sida. Tår har frågan om ålderdomshemmen varit aktuell i två utskott i riksdagen: socialutskottet och bostadsutskottet. I socialutskottet behandlade vi förslag om att likställa ålderdomshemmen vad gäller statsbidrag till service. Det fanns i utskottet från början en majoritet, bestående av moderater, centerpartister, folkpartister och vpk-are, för att genomföra en sådan förändring att statsbidragen likställdes. I det läget begärde socialdemokraterna bordläggning för att närmare fundera över saken. Under mellantiden fick vi se statsministern framträda i TV och uttala sig positivt om ålderdomshemmen och säga att de skulle vara kvar. Vi utgick då från att socialdemokraterna verkligen hade tänkt om och ville vara med om att se till att det blev jämlikhet mellan boendeformerna i det här avseendet. Resultatet visade sig i stället bli att socialdemokraterna efter att på något sätt ha lyckats vrida om armen på vpk än en gång förhindrade en sådan jämlikhet. Socialdemokraterna har i år skickat ut en idéskiss på remiss till arbetarkommunerna. Där beskriver de hur de tänker sig framtidens sjukvård och äldreomsorg. I idéskissen föreslås en avvecklingsplan för institutionerna, bl.a. ålderdomshemmen. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att socialdemokraterna vill långsamt avveckla denna boendeform för äldre. Samtidigt som denna idéskiss skickas ut framträder alltså statsministern och säger att det skall finnas ålderdomshem i framtiden. Det är förståeligt att de som bor på ålderdomshemmen känner ovisshet om socialdemokraternas hållning i den här frågan när de konfronteras med alla dessa olikartade budskap. Liksom Agne Hansson har jag svårt att förstå det svar som Bengt Lindqvist nu har givit. Jag skulle vilja be Bengt Lindqvist att utveckla texten något och tala om vilken ståndpunkt socialdemokraterna intar. Är ni socialdemokrater nu beredda att se till att den diskriminering av ålderdomshemmen som hittills har förekommit och som ni hittills har slagit vakt om äntligen undanröjs?

Herr talman! Låt mig sälla mig till den skara som är besviken över den här debatten. Jag trodde faktiskt att vi hade rett ut de här frågorna genom de beslut som riksdagen har fattat och den debatt som föregick dessa viktiga beslut. Om Agne Hansson då hade frågat mig på det sätt han nu har gjort skulle jag ha kunnat svara: Ja, statsbidrag kommer att utgå till personal vid de ålderdomshem som är ombyggda till eller som uppfyller den standard som socialutskottet och bostadsutskottet tillsammans har gett uttryck för. Agne Hansson frågade mig vilka åtgärder jag ämnar vidta, och det var därför jag redovisade situationen och försökte klargöra villkoren både för statsbidraget till hemhjälp och för bostadslånegivningen samt på vilket sätt dessa villkor hör samman. Riksdagens beslut innebär ju att statsbidrag utgår till de ombyggda ålderdomshem som uppfyller villkoren för den mellanform som bostadsutskottet slutligen utformade på det sätt som framgår av mitt svar plus det villkor som socialutskottet uttryckte vid beskrivningen av denna mellanform, nämligen att den enskilde skall ha besittningsskydd för sin bostad. Det rent formella läget är att det i förordningen avseende statsbidrag för hemhjälp föreskrivs att den enskilde skall ha besittningsrätt till bostaden. Socialstyrelsens anvisningar när det gäller den sociala hemhjälpen uttrycker sedan kopplingen till bostadslånegivningen. Precis de krav som ett enigt socialutskott och ett nästan enigt bostadsutskott har gett uttryck för är enligt min mening det som nu löser upp den här frågan.

Det är där den borgerliga inkonsekvensen ligger. Vi socialdemokrater anser att vi nu tillsammans har fastställt en standard som vi har som mål för ombyggnad och modernisering av ålderdomshemmen. Låt oss kämpa för att den standarden nu skall uppnås. Där finns mycket att göra, eftersom flertalet av ålderdomshemmen inte uppfyller dessa krav i dag. Låt oss se till att gamla människor kan förena den trygghet och närhet i vården som de har rätt till, och som — det vill jag säga — många ålderdomshem även utan denna standard ger dem möjlighet till, med en bostadsstandard som både gör livet lättare för den enskilde och gör vårdarbetet enklare att utföra för dem som skall sköta det. En viktig princip som jag menar skall gälla är att människor skall behöva flytta så få gånger som möjligt. Ju bättre bostadsoch ytstandard boendet har, vilket boende det än är, desto längre kan en människa stanna kvar när handikapp och sjukdomar sätter in och desto färre gånger behöver man flytta. Därför är det så utomordentligt viktigt med dessa standardkrav som vi nu riktar också mot ålderdomshemmen.

Herr talman! Statsrådet Lindqvist sade sig vara besviken över debatten, och han trodde att den nu skulle vara avklarad. Det trodde faktiskt också jag att den skulle vara i och med beslutet i bostadsutskottet och i kammaren. Statsrådet sade vidare att han skulle ha kunnat svara ja på min fråga under vissa förutsättningar. Jag måste då fråga statsrådet: Varför i rimlighetens namn svarar då inte statsrådet ett entydigt ja på min fråga? Skall ålderdomshemmen vara kvar, eller skall de inte vara kvar? Att min fråga gällde vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta är ganska naturligt, för om ni socialdemokrater menar allvar med talet om att ni vill bevara ålderdomshemmen, måste det naturligtvis också till åtgärder i form av resurser för att kraven skall kunna uppfyllas; det blir ju fler som måste komma i åtnjutande av statsbidrag. Av statsrådets svar att döma vill statsrådet tydligen mönstra ut den här mellanformen, dvs. begreppet ålderdomshem. Det finns ingenting som säger något annat i svaret. Svaret innehåller inte någon antydan om att man vill ta fram de resurser som krävs. Jag har mycket svårt att förstå att ålderdomshemmen skall kunna vara kvar, om man inte är beredd att ta fram statsbidrag till ombyggnad och sedan följa upp det med statsbidrag på driftssidan. Statsrådet ansåg att det var inkonsekvent att kräva driftsbidrag till alla ålderdomshem, när man nu har kommit överens om ett nytt standardbegrepp för ålderdomshemmen. Men om jag begränsar min fråga att gälla de nya ålderdomshemmen, är socialdemokraterna då beredda att slå vakt om dem såsom en mellanform? Är ni då beredda att också acceptera statsbidrag för sociala hemtjänsten till den institutionsformen utan att blanda bort det begreppet med begrepp som servicehus och serviceboende, en form som vi redan har?